Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på Lars Bäckströms inledningsanförande. Han har ofta i inledningen av sina anföranden en tendens att visa mycket stor förståelse för den kritik som ibland har riktats mot hans parti. Lars Bäckström talade om att han har läst psykologi. Låt mig då bekänna att även jag har ägnat mig åt detta. Ibland finns det vissa inslag av drömtydning när det gäller att förstå den omvandling som sker med Lars Bäckström i fråga om hans inledande förståelse för att kanske inte alla Vänsterpartiets skatteresonemang håller ihop, men framför allt nu i repliken när jag tycker att han hemfaller åt gammal retorik. Det är alldeles klart att vi har litet olika syn på vad skatter har för konsekvens. Jag tolkar det som att Lars Bäckström ser skatterna som intäkter och att det går att ta in mer skatt än vad vi gör i dag för att täppa igen de hål som finns i statens budget. Regeringen säger öppet att den väljer en annan strategi. Den anser att vi genom strategiska skattesänkningar och en nedväxling av det svenska skattetrycket skaffar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och svensk industri som gör att vi i en internationaliserad miljö, där Sverige är en liten öppen ekonomi, kan skaffa hem exportinkomster. Dessa leder i förlängningen delvis till ökade statsinkomster. Den dynamik som krävs för att få ekonomin på fötter är regeringens väg. Det är ju alldeles klart att Lars Bäckström inte delar den uppfattningen.

Herr talman! Jag vill bara göra en liten kommentar till Fredrik Reinfeldts anförande när han går i polemik med vårt förslag när det gäller de av företagens konferenser som är förlagda till utlandet. Han säger då att antalet konferenser i utlandet inte växer. Det kanske t.o.m. är så att de minskar i omfattning. Det är möjligt att han har rätt, eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur. Men det hindrar inte att de redan nu har en mycket stor omfattning. Det hindrar inte att en mycket stor del av dessa har karaktär av nöje. Det vet de flesta. Det finns så stora nöjesinslag i detta, att det borde bli föremål för beskattning. Vi anser att det finns anledning för skattemyndigheterna att titta närmare på detta och kontrollera det litet bättre. Det är ingen anmärkning mot skattemyndigheterna, utan det är bara en begäran om att man skall föra över litet extra resurser till detta för att vi skall kunna gynna vår egen turistnäring. Fredrik Reinfeldt, efter lågkonjuktur kommer alltid en högkonjunktur, och då kommer detta utlandsraseri i gång igen. Då finns det anledning att ha litet framförhållning. Slutligen frågar Fredrik Reinfeldt om det inte är bra att folk reser utomlands och får intryck från andra länder.

Herr talman! Vad jag avsåg i mitt inledningsanförande var kanske mer att diskutera den timing man kan se i Socialdemokraternas förslag. Lars Hedfors får ursäkta att man funderar över att Socialdemokraterna i just det läge där man uppfattar att antalet utlandsresor är på väg ned kommer med detta förslag, som ju i den motion som Leif Marklund har skrivit är betydligt skarpare än i er uppföljning i utskottet. Jag tycker att timingen verkar litet dålig. Lars Hedfors talade om ''utlandsraseriet''. Det kanske är så man ser det inom socialdemokratin. Det är ''utlandsraseri'' att företag ibland förlägger en del av sina konferenser utomlands. Jag menar att detta är en felaktig syn. Det är bra att man har möjligheten att resa utomlands. Jag är helt övertygad om, att om svensk hotellnäring och konferensnäring var bättre på att konkurrera, kanske till följd av att vi sänkt skatterna på detta område, skulle man få fler konferenser inom landet. Egentligen är vi inte så väldigt oense. Utskottsmajoriteten skriver i texten att de regler som finns skall följas. Det ni vill är att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Detta är någon sorts märklig gång. Först stiftar vi lagar och regler -- vilka ju faktiskt existerar -- om förmånsbeskattning av s.k. nöjesinslag. Sedan skall vi dessutom föra specialdiskussioner kring vilka regler som särskilt skall gälla. Det är en mycket märklig gång. De regler som finns skall naturligtvis gälla, och det är precis vad utskottsmajoriteten har skrivit.

Herr talman! Lars Hedfors får väl ursäkta en nykomling i riksdagen, men i så fall skulle man behöva ge regeringen till känna att alla regler gäller. Att riksdagen tycker detta borde inte regeringen uppfatta som särskilt konstigt. Det var det jag försökte säga. Det här gäller inte bara detta område, utan det finns en mängd andra områden där det ibland kan vara svårt med kontrollmöjligheter. Det är ett problem som uppstår även när det gäller andra delar av lagstiftningen än skatteområdet. Vi skulle då snarare föra en lång diskussion om på vilka områden det är särskilt angeläget att riksdagen talar om för regeringen att den skall se till att gällande regler följs. Jag menar att detta inte är ett särskilt angeläget område i det hänseendet, framför allt inte med hänsyn till hur resandet i dag ser ut.

Herr talman! Bo G. Jenevall frågar varför vi måste vänta och varför man inte kan slå till direkt. De förslag som Ny demokrati har lagt fram är kriarättningar i marginalen på ett skattesystem som är mycket komplicerat. Vi har den traditionen, att om det skall göras större förändringar, är det bra att göra dem inom ramen för en samlad översyn. Det är exakt det som regeringen nu gör när det gäller en del av de förslag som Ny demokrati här har lagt fram. Bo G. Jenevall sade att han inte är hemma på skatteutskottets område. Det blir kanske så ibland även när det gäller ordinarie ledamot herr Kling, dvs. att man är snabb att hoppa på alla förslag som dyker upp i alla typer av motioner, och säger att de skall genomföras här och nu. Det var just den tendensen att ta det som verkar bra för dagen som gav det litet trasiga och ihoplappade skattesystem, vilket skattereformen trots allt syftade till att laga. Det är kanske synen på tempo och inriktning vad gäller lagstiftning som skiljer.

Herr talman! Jag skall börja med att berätta om det positiva som gäller de områden som detta betänkande och propositionen behandlar, nämligen att vi faktiskt är överens. Denna proposition omfattar fem olika lagförändringar som gäller allt från tullagen till inkomstskatt, mervärdeskatt för utländska företagare osv. När det gäller fyra av dessa fem lagförslag har vi socialdemokrater inte någon erinran. När det däremot gäller skatt på vinstsparande anser vi att förslaget är felaktigt, främst på principiella grunder. Det är i och för sig konsekvent, men det gör det inte mer rätt. Vi är överens om vissa grundläggande principer, exempelvis att kapitalbeskattningen skall vara likvärdig oavsett vilka kapitalinkomster det rör sig om. Däremot har vi olika synsätt när det gäller andra frågor. När det gäller den skattereform som Socialdemokraterna och Folkpartiet förra året drev igenom var strävan att likställa, eller så långt som möjligt skapa likhet mellan, kapital och inkomstbeskattningen. Nu har den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i denna kammare tillsammans med Ny demokrati rivit upp en stor del av förutsättningarna för att nå dessa mål. Det fanns flera olika skäl till att försöka åstadkomma denna likformighet mellan olika inkomstslag. Fredrik Reinfeldt nämnde under den föregående debatten det faktum att det gamla skattesystemet i mångt och mycket var ett lapptäcke med olika regler och olika krångliga konstruktioner. Det var en riktig kritik mot det gamla systemet. Problemet är att regeringen och den nuvarande majoriteten just nu håller på att göra ett exakt likadant lapptäcke med en mängd olika undantag och en mängd olika regler. Man kommer att kunna flytta inkomster beroende på var de skattemässiga reglerna är bäst. En av de målsättningar vi har för ett skattesystem är att kunna undvika dessa träsk. Men det finns också en fördelningspolitisk aspekt. Det är ett faktum att regeringens förslag i detta fall innebär en omfördelning i samhället, där man sänker skatterna för kapitalägare och framför allt höginkomsttagare och i stället väljer att strama åt för vanliga löntagare genom olika indragningar inom de sociala välfärdssystemen. innebär också att boendekostnaderna kommer att öka i och med att värdet av skattereduktionen för lån på bostadsrätter, villalån osv. minskar. Dessa förutsättningar talar emot att man skall ha en kapitalbeskattning på 25 %. Dessutom är det självfallet en principiell fråga vad skattesystemet skall uppmuntra och värdera, det välståndsskapande arbetet eller spekulation i andra kapitalinkomster. Jag tror faktiskt, och det måste jag säga, att i det här fallet har regeringen låst fast sig i gamla dogmer. Lars Bäckström har på ett utmärkt sätt, skulle jag vilja påstå, fört fram de tvivel man kan känna och de frågor man ställer inför värdet av interna devalveringar, vilket de facto är vad regeringen försöker sig på nu genom att förändra skattesystemet. Jag har inte kunnat finna att den empiriska kunskap vi har från utlandet ger något som helst belägg för att skattesänkningar -- först och främst för höginkomsttagare och kapitalägare -- skulle ge någon grund för ökad tillväxt. Jag tycker inte att erfarenheterna ger detta vid handen, och det ankommer faktiskt på majoriteten att bevisa att så är fallet. Hittills har vi inte sett någonting av den tillväxten här i Sverige. Vi är överens om att det skall vara likvärdighet i fråga om kapitalinkomsterna. Nu gäller det att formulera vilken nivå kapitalinkomstbeskattningen skall ligga på. Vi socialdemokrater hävdar att den skall ligga på 30 %, så att vi kommer ifrån ''träsksystemet'', dvs. att man flyttar inkomster dit där skatten är lägst. Den borgerliga majoriteten hävdar att det skall vara 25 %. Den borgerliga regeringen kommer att få ta ansvar för det nya träsk som uppstår. Ni kommer att få ta ansvar för de inflationsdrivande krav som uppstår på grund av omfördelningen i form av neddragning av välfärden samtidigt som skatterna sänks för höginkomsttagare. Ni kommer också att få ta ansvar för de inflationsdrivande krav som uppstår när man river upp skattereformen och förändrar grunderna i den. Vi socialdemokrater har i vår reservation begärt att regeringen skall återkomma med förslag där man återskapar likformigheten i kapitalbeskattningen på nivån 30 %. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Till detta betänkande finns en reservation. Det finns också en meningsyttring från vänsterpartiet. Vår meningsyttring är mycket kort. Det står bara: ''Lars Bäckström anför: Jag biträder reservationen.'' Med detta skulle det kunna räcka. Martin Nilsson har redovisat sakskälen på ett bra sätt, tycker jag. Det är bara synd att det skulle krävas att socialdemokraterna hamnade i opposition innan de blev överens med oss. Men nästa gång, när vi får annan regering, skall vi kanske kunna samverka på ett effektivt sätt. Det finns ju en del som pekar på det. Martin Nilsson talade om lapptäcke. Jo, det är ett lapptäcke regeringen syr. Det värmer vissa grupper, men problemet är att man tar lapparna från fel håll. Det handlar om att ta tusenlappar från låginkomsttagare och andra löntagare. En del tas in på skattehöjningar -- man tar bort schablonavdraget och man tar bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften -- men framför allt finansierar man skattesänkningarna med indragningar som slår hårdast mot de svaga grupperna. Så det är en dålig fördelningspolitik regeringen bedriver. Men är man sin egen ideologis fånge, tror man ju att skattesänkningar är medlet som hjälper mot alla problem. Kapitalbeskattningen måste sänkas, anser regeringen. Är 30 % i kapitalbeskattning högt? Ja, det kan det vara enligt min mening, om vi har en hög inflation. Då kan 30 % i nominell kapitalbeskattning vara påfrestande och göra det svårt att få till stånd ett hushållssparande. Nu har vi ingen hög inflation, och jag menar att vi i vårt politiska arbete skall utgå ifrån att vi inte skall ha hög inflation. Då är inte 30 % i kapitalbeskattning något större problem. Vi har från vänsterpartiets sida sagt att man borde kunna överväga en real kapitalbeskattning, alltså en inflationsrensad kapitalbeskattning. Då skulle man också kunna höja kapitalbeskattningen till 50 % och få en bättre proportionalitet mot höginkomsttagarnas marginalskatter. Man skulle också få systemet att speciellt gynna arbete och inte kapitalplaceringar. Men även 30 % i nominell kapitalbeskattning kan vara en rimlig nivå. Framför allt är det just nu en mycket rimlig nivå, om vi ser det i EG-perspektivet, som är så populärt från regeringssidan. Återigen finansdepartementets siffror: Nästa år blir nivån 25 % i Sverige för maximal marginalskatt, medan den i EG kommer att pendla mellan i snitt 35 och Kapitalbeskattningen är alltså vida högre i EG än i Sverige. Så om det är harmoniseringsskäl man vill driva stenhårt, skulle man behöva höja kapitalbeskattningen i Sverige. Nu har vi inte krävt det, men det finns ju inga skäl att gå ner till 25 %. I en debatt i går sade en företrädare för regeringssidan att man inte skall möta problem som inte har uppstått. Då säger jag samma sak här: Det finns ingen anledning att minska kapitalbeskattningen till 25 %, eftersom vi inte har problem med någon påtaglig kapitalflykt just nu. Vi menar att det är fördelningspolitiskt rimligt att bifalla reservationen, som vi sluter upp bakom. Det skapar symmetri i skattesystemet och det skapar fördelningspolitisk rättvisa. Det är mycket viktigt utifrån våra utgångspunkter att hålla den linjen.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson hänvisar inte till några speciella länder som föredömen, där man har lyckats dels sänka skatterna, dels bibehålla och utveckla en välfärdspolitik. Självfallet måste det på något sätt gå att göra även den kombinationen, men det går definitivt inte på det sätt som regeringen nu försöker göra det på. När man dessutom försöker hävda att det är den ekonomiska politik som regeringen nu har fört som vänder strömmen tillbaka, så behöver vi bara se den statistik som faktiskt finns över svenska företags utlandsinvesteringar och utländska företags investeringar i Sverige för att konstatera att den vändpunkten kom redan under den socialdemokratiska regeringen. Vi behöver inte läsa särskilt mycket för att inse det. När det gäller talet om lapptäcke är det klart att man kan hävda att man inte gör något lapptäcke för att man sänker vissa skatter och låter andra vara kvar på oförändrad nivå. Det var i viss mån det man hävdade med det gamla skattesystemet. Då får man väl avgöra om man tycker att det var ett lapptäcke eller inte. Jag tror att skattereformens stora förtjänst låg i att man försökte skapa enhetliga skatter. Nu kan vi bara konstatera att regeringen vänder upp och ned på detta. När det slutligen gäller diskussionen om välfärdspolitik och fördelningspolitik, så klarar inte regeringsföreträdarna här att ge en bra förklaring -- på vilket sätt den här reformen, förändringen av kapitalbeskattningen, gynnar fördelningspolitiken. På ett antal områden kan man konstatera att det först och främst är höginkomsttagare som gynnas, att det finns en principiell värdering som innebär att man nedvärderar arbetsinkomster till förmån för kapitalinkomster. Jag tror inte att det är den politiken vi behöver i Sverige för att skapa tillväxt. Jag tror att det behövs välfärd för att skapa tillväxt. Där går skiljelinjen.
Herr talman! Vi behöver lönsamma, starka företag för att skapa tillväxt. Den tillväxt som nu kommer i det nya Europa skall vi dra till oss i Sverige. En förutsättning för att lyckas med den uppgiften är att vi sänker vårt kostnadsläge, och i det avseendet har skatterna en stor betydelse. Martin Nilsson talar om att regeringen skulle förändra skatteomläggningen och frångå enhetliga skatter osv. Det var ju det socialdemokratiska partiet som i det avseendet först avvek från den uppgörelse som man träffade tillsammans med Folkpartiet, när man differentierade mervärdesskatten och lade fram förslag om sänkning av matmomsen. Det var alltså det första avsteget, om vi skall ha en sådan diskussion. Jag tycker att den diskussionen är fullständigt onödig, för här gäller det att vi skall ha skatter som gör att vi kan konkurrera med omvärlden. Om vi har för höga skatter får vi ett för högt kostnadsläge, och då kan vi inte konkurrera med våra konkurrentländer. Vi måste anpassa oss i det avseendet. Det är konkurrens som gäller, och skall vi skapa tillväxt i Sverige så gäller det, som jag har sagt tidigare, att få ned kostnadsläget. I det avseendet har skatterna stor betydelse. Jag vidhåller kraftfullt att en ökad tillväxt är den bästa fördelningspolitik vi kan åstadkomma.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson säger att vi inte förstår att tillväxt är bättre än motsatsen. Jo, det är klart att det är bättre att få en tredjedel av en hundralapp än hälften av en tia; man får ha druckit mycket starka drycker för att inte förstå det. Det är så enkelt, så det behöver vi inte diskutera. Vi säger att vi skall ha tillväxt, men en uthållig tillväxt. Visst kan man skapa snabb tillväxt genom snabba skattesänkningar. Det är många länder som har gjort det och lyckats. Men de fick aldrig någon uthållig tillväxt -- det är problemet. Mycket konkret: Om vi på världsmarknaden skall få ett bra pris på en Saab-bil, så kan man inte ordna det med skattesänkningar. 70 % av produktionskostnaden för en Saab 9000 bestäms på ritbordet. Det är inte skatterna som bestämmer priset på Saab-bilen på världsmarknaden. Det är på ritbordet, med ledningen av företaget och med produktionsmetoderna i företaget som man vinner produktiviteten, inte med skattesänkningar. Kapitalskattesänkningar som ni genomfört har gynnat de bäst ställda. Det är klart att några av dem har flyttat hit. Det vore kanske trevligt om Kamprad flyttade tillbaka. Men å andra sidan har ju Ikea hela tiden legat kvar i Älmhult, och Älmhult har hela tiden legat kvar i Småland. Det viktigaste är ju var produktionen sker, inte var en och annan bor, även om det är trevligt om så många som möjligt bor i Sverige. Grunden för tillväxt är att vi har bra utbildning, bra forskning, bra infrastruktur, goda och miljövänliga transporter. Vi skall ha balans i budgeten -- det har ju ni ingen tanke på. Stram finanspolitik? 100 miljarder i budgetunderskott, det är inte stram finanspolitik. 120 miljarder blir det nog innan året är slut, om det stoppar med det. Man behöver en bra fördelningspolitik. Har man ingen bra fördelningspolitik blir det spänningar i samhället, risk för arbetsmarknadskonflikter och strejker. Det missgynnar produktiviteten. Att ha en bra fördelningspolitik är produktivt; rättvisa är något produktivt. Jag vill påstå att fördelningspolitik är en förutsättning för uthållig tillväxt. Det är det som ni har glömt, eftersom ni är ideologiska fångar i ett nyliberalt tänkande. Det innebär att ni inte ser saken som den egentligen är, utan ni har en ideologisk handbok. Vi i vänstern har lärt oss att det är mycket farligt att hålla sådana handböcker alltför hårt i handen. Det har vi verkligen lärt oss, och det är synd att ni skall behöva göra samma bittra erfarenhet. Förhoppningsvis kommer ni snart att slippa det problemet; det är ju val om kort tid. Då skall vi på nytt kunna slå in på en väg med fördelningspolitik och uthållig tillväxt.

Herr talman! Lars Bäckström behöver inte vara orolig. Den sittande regeringen kommer att få förnyat förtroende vid nästa val. Jag har starka förhoppningar om att vi kommer att kunna fortsätta att driva en ekonomisk politik som är bra för landet, en ekonomisk politik som ger landet den tillväxt vi så väl behöver. Lars Bäckström talar om en ökad produktivitet, och naturligtvis har varken jag eller regeringen någon annan uppfattning i det avseendet. Även detta är en mycket viktig faktor. Ökad produktivitet får man också genom förbättrad konkurrens och genom att det blir möjligt att konkurrera på något så när lika villkor. Vi har inte kunnat konkurrera med omvärlden på lika villkor på grund av att vi har ett mycket mycket högre skattetryck, och detta skattetryck har ju Lars Socialdemokraterna varit med om att driva upp under 80-talet. Vi har på så sätt haft världens högsta skattetryck. Nu har den nya borgerliga regeringen, under dess korta tid vid makten, tagit ned skattetrycket. Av tekniska skäl är det en skillnad på 4--5 procentenheter, men av rena skatteskäl är det ca 2 % lägre skattetryck som vår regering fram till nu -- och förhoppningsvis genom riksdagens beslut om kompletteringspropositionen nästa vecka -- har åstadkommit. En effekt av detta har blivit ett ökat intresse för utländska satsningar i Sverige, och det har också givit en signal till de svenskar som av skatteskäl har tvingats utanför landet att åter komma tillbaka. Detta har den nya regeringen åstadkommit, och det tycker jag är väldigt bra. Ni har inte ett förslag i den riktningen, som innebär att ni välkomnar dessa svenskar tillbaka. Snarare vill ni höja skatterna, med följd att investeringarna sker utanför landet i stället och inte ger de nya jobb och skapar den tillväxt som Sverige så väl behöver.
Herr talman! Det är riktigt att Sverige har ett högt skattetryck. Det måste ett land med ett i hög grad utbyggt välfärdssystem ha, om man inte vill lånefinansiera välfärden. Ute i Europa har man underbalanserat sina budgetar och på så sätt undvikit ett högt skattetryck. Men nu visar det sig att man måste bort från det, och vi ser därför nu en gradvis höjning av det europeiska skatteuttaget. Vi har också i Sverige haft en stor andel äldre, som har gjort att vi har varit tvungna att ha ett högt skatteuttag. Även detta förändras nu ute i Europa, och därför höjer man skatten. Vi går mot en större likhet i det avseendet. Det höga svenska skatteuttaget har emellertid inte skett på kapital eller på företag, utan det har faktiskt skett på hushållen, på löntagarna, genom breda mervärdesskatter och en ganska hög inkomstbeskattning. Det är ju på hushållen man har tagit ut detta, inte på kapital och företag. Vi säger att man skall undvika ett onödigt högt skatteuttag. En bra fördelningspolitik minskar behovet av transfereringar och bidrag, och då kan man minska de skatter som annars behövs för att finansiera de bidragen. Fördelningspolitik innebär en möjlighet att minska skatteuttaget, en möjlighet som ni förbiser. En uthållig tillväxt innebär också en möjlighet att minska skatteuttaget. Men när ni sänker skatterna skapar ni bara hål i statsbudgeten, och det är produktivitetshämmande, det höjer ränteläget och gör det svårt för bl.a. småföretag att investera. Därför är er budgetpolitik tillväxthämmande. LO:s utredning visar att ett löntagarhushåll genom er politik har förlorat mellan 2 600 och 3 200 kr. Men ett kapitalägarhushåll har vunnit 5 400, ett småföretagarhushåll har vunnit ca 2 000, och ett hushåll som har inkomster på över 450 000 har vunnit över 22 000. Det är klart att er politik har varit bra och tillväxtfrämjande för de här grupperna, men för de andra grupperna är det tillväxthämmande när det uppstår sådana fördelningspolitiska spänningar i samhället. Det leder till lönekonflikter, och det leder till allmänna problem på många andra områden. Detta är inte bra för stabiliteten i ett samhälle. Återigen om produktiviteten. Tag Saab-fallet en gång till. Man såg att instrumentpanelen på en Saab 900 tidigare satt fast med 37 olika muttrar och skruvar medan man för motsvarande japanska bil använder tre. Då är det alltså inte skatterna som är orsaken till att Saaben blir dyr på marknaden, utan det är sättet att producera. Detta problem vill vissa personer lösa genom en sänkning av företagsbeskattningen. I stället säger vi: Utveckla produktiviteten på företagsgolven. Ge de anställda bättre möjlighet att påverka sin arbetssituation, så att de får enklare produkter att producera. Då skapar vi konkurrenskraft. Vi skapar inte tillväxt genom att försöka konkurrera med Monaco och Liechtenstein. Vi kan aldrig konkurrera med dem. Det kommer alltid att vara lönsammare för en rik person att bo i Monaco eller Liechtenstein än i Sverige. Skall vi försöka konkurrera med de länderna om att dra till oss rika personer, då får vi sätta skattesatserna till noll. Men det är ingen väg som leder till uthållig tillväxt.

Herr talman! När det gäller Ny demokrati och skattepolitik gäller liksom i fråga om övriga politiska frågor att vi ej är upplåsta vid något block. Vi ser till sakfrågorna i första hand. Det gjordes tidigare jämförelser med ett lapptäcke. Det blir ju så i politiken att man får ge och ta, och i det långa loppet kan det då ibland uppstå ett sådant lapptäcke. Det är naturligtvis att föredra att så enkla regler som möjligt gäller i skattesystemet, och vi arbetar givetvis för att förenkla skattesystemet. Beträffande kapitalbeskattningen bör denna sänkas för att gynna företagen och därmed hjälpa till att bidra till att skapa sysselsättning och välfärd för medborgarna.

Herr talman! Detta är en ganska märklig -- för att inte säga historisk -- upplevelse. Jag tror att det är första gången som jag slipper höra Folkpartiets representant från talarstolen kräva ytterligare resurser för att förkorta handläggningstiderna. Trots att ni vet hur situationen är och hur den kommer att bli under sensommaren och hösten har ni inga förslag att komma med, utan ni vill låta det vara som det är. Ni tycker att utlänningsnämnden skall få en lugn uppbyggnadstid. Tänk, det tyckte vi också, så därför föreslog vi i vår proposition, som ni senare drog tillbaka, att utlänningsnämnden skulle inrättas först från den 1 juli. Men ni hade så bråttom att ni forcerade fram beslutet att gälla från den 1 januari, trots att beslutet inte fattades i kammaren förrän den 4 december. Att säga att nämnden skall få sin tid, det är nog att ta i för mycket. Vi har väckt en motion. Ny demokrati har också väckt en motion. Om Ny demokrati väljer att stödja vår motion då är det, enligt Sigge Godin, något konstigt och suspekt. Men när Ny demokrati stöder regeringens förslag är det helt okej. Herr talman! Lång väntan på besked och långa handläggningstider är inte bra för någon, inte för den asylsökande och inte för samhället. Vi har sedan invandrarverkets omorganisation trädde i kraft 1989 haft flaskhalsar på olika nivåer som har gjort att handläggningstiderna har blivit onödigt långa. Först var det polisen som inte hade tillräckligt med utredningsresurser. När polisen sedan fick förstärkningar hann inte invandrarverkets handläggare med. Riksdagen beviljade då i olika omgångar medel till handläggare, så att väntetiden kunde förkortas. Nu har utlänningsnämnden inrättats, som förutom att befria regeringen från asylärenden också har som syfte att förkorta handläggningstiderna. Förslaget om att inrätta en utlänningsnämnd är ursprungligen ett socialdemokratiskt förslag. Vi tycker att det är bra att nämnden har inrättats. Vår kritik gäller regeringens sätt att pressa fram startpunkten. Förslaget behandlades i riksdagen den 4 december, och den nya instansordningen skulle börja gälla från den 1 januari. Det är naturligtvis omöjligt att få en ny organisation att fungera på så kort tid. Det visade sig också. Få beslut kunde fattas. Datasystemet fungerade inte. Besluten fick expedieras manuellt. Nämnden hade inga egna lokaler. Det är först nu som man håller på att flytta in i egna arbetslokaler. Inget klander skall naturligtvis falla på personalen. Den gör så gott den kan under dessa omständigheter. Men det säger sig självt att antalet ärenden ökar oroväckande när man fattar så få beslut. Som en följd därav ökar också kostnaderna för förläggningsverksamheten. Precis som det sägs i kompletteringspropositionen är behovet av förläggningsplatser kopplat till den tid som det tar för en asylsökande att få besked på sin ansökan från invandrarverket eller från utlänningsnämnden. I dag överklagar nästan alla som har fått ett negativt besked. I dag finns det ca 9 000 ärenden hos utlänningsnämnden, varav drygt 7 000 är asylärenden. Då gäller det inte de asylsökande från Jugoslavien. Det är alltså ca 15 000 människor som väntar på besked. Många har väntat länge, med all den oro och ångest som långa väntetider för med sig. Många mår också dåligt. Enligt generaldirektören för utlänningsnämnden beräknas nämnden inte förrän i september komma upp i en kapacitet på 300 beslut i veckan. Från invandrarverket till utlänningsnämnden kommer, lågt räknat, 1 000--1 200 ärenden i månaden. Det är då inte så svårt att räkna ut att om inga åtgärder vidtas, kommer antalet ärenden hela tiden att öka, och nämnden kommer aldrig att få ned ärendebalansen. Förutom allt mänskligt lidande åsamkas också samhället stora kostnader. Jag tycker att all erfarenhet visar att det enda sättet att förkorta väntetiderna är att man ser till att det finns ett tillräckligt stort antal handläggare. Det gällde hos polisen, det gällde hos invandrarverket, och det måste också gälla hos utlänningsnämnden. Det finns inget annat sätt. Därför föreslår vi att handläggningskapaciteten hos utlänningsnämnden kraftigt förstärks. Det finns, enligt uppgift, inte någon planering eller beredskap hos utlänningsnämnden för hur man skall klara situationen när invandrarverket under sensommaren måste börja fatta beslut som gäller asylsökande från f.d. Jugoslavien. All tidigare erfarenhet tyder på att de som får ett negativt besked kommer att överklaga. Statsrådet beräknar för nästa budgetår ett tillskott på 12,5 miljoner men begär inte medlen nu utan har för avsikt att återkomma senare i tilläggsbudget I. I vår motion, som har fått majoritet i utskottet, säger vi att utlänningsnämnden, som situationen nu är, måste kraftigt förstärkas. Vi föreslår därför en utökning på handläggarsidan med 46,5 miljoner. Om utlänningsnämnden kan ge snabbare besked, frigörs också förläggningsplatser. De som får uppehållstillstånd får en kommunplats. Andra lämnar landet. Det går alltså att göra en besparing på förläggningssidan. Vi räknar med en minskning på anslaget förläggningskostnader med 857 miljoner. Det sammanlagda resultatet blir positivt både för den det berör -- den asylsökande -- och för samhällsekonomin. Regeringspartierna har reserverat sig mot förslaget med motiveringen att om extra resurser tillförs, kommer nämndens arbete att fördröjas genom att man måste rekrytera och utbilda personal. Hur man än gör finns det naturligtvis en risk att arbetet fördröjs.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

Herr talman! Jag har ställt ett antal frågor till Maud Björnemalm om vad det blir för effekt av de satsningar som Socialdemokraterna föreslår. Det är skäl att redovisa svaren nu, för det är det som debatten handlar om. Vad kommer att hända om ni genomför det förslag som ni lägger? I betänkandet står det att statsrådet följer utvecklingen mycket noga och att regeringen är beredd att skjuta till mer pengar till handläggare när utlänningsnämnden orkar ta emot fler handläggare och skola in dem så att de kan fungera i den löpande beslutsverksamheten. Men tydligen är det inte intressant, att vi vill gå den skonsamma vägen för utlänningsnämnden, för att den skall kunna fatta beslut om stora volymer och se till att människor får besked. Jag har inte sagt att det kommer att bli positivt beslut i alla de 8 000 ärendena, men det blir det för en viss procentandel. Jag kommer inte ihåg exakt vad som redovisades i utskottet om hur många människor som får stanna när de har överklagat. Man borde rimligen kunna förvänta sig att ni hade dragit av den kostnaden, som kommunerna måste ta. Det handlar om någon form av försöksanslag. Om det kommer tillräckligt många flyktingar måste man se till att det finns pengar, mottagningsmöjligheter, osv. Det är ingenting som vi kan undandra oss, och därför kan ni göra det här klippet som jag talar om och i teorin rycka undan 8 000 platser. I praktiken går det inte att göra detta, och det är det som jag har reagerat på. Maud Björnemalm vet dessutom att jag inte brukar delta i flyktingdebatter här i kammaren, då det inte är mitt ärende. Men jag blir upprörd när ni utnyttjar tillfället till att förstärka budgeten, genom att lägga ett sådant horribelt förslag och inte här i kammaren är beredda att redovisa vad som händer om ni får igenom ert förslag. Jag har ställt några frågor, och jag förväntar mig att kammaren får svar på dem.

Herr talman! Först skulle jag vilja bemöta Sigge Godins tal om dåligt sällskap. Ny demokrati är tydligen fortfarande pestsmittat enligt vissa aktörer i denna kammare. Om vi först ser på u-hjälpen -- som egentligen inte skall diskuteras här -- är vi generösare än de stora länderna i Europa, som Italien, England, Tyskland och Frankrike. De ger ungefär en halv procent av BNP till u-hjälp, och Sveriges u-hjälp är närmare 1 % än en halv, kanske 0,8 %. Med internationella ögon sett är vi alltså mycket generösa. Om vi jämför vår invandrarpolitik med grannen Finlands ser vi att vi är oerhört generösa. För 8--10 år sedan tog Finland emot något tiotal flyktingar. Det beror på vilka man jämför med. I denna kammare kanske vi är litet avvikande, men internationellt är vi mycket generösa. Jag skulle först vilja säga någonting om några frågor där vi skiljer oss från de andra partierna. En av de frågorna är vår inställning till flyktingproblemet och hur stor andel av de asylsökande som är riktiga flyktingar och ej ekonomiska invandrare. I den förra flyktingdebatten framförde flera talare från Ny demokrati att ungefär 80 % av de asylsökande är ekonomiska invandrare. Vi blev mycket starkt bemötta av centerpartisten Rune Backlund, som fortsätter med angreppen mot oss i tidningen Dagen -- som han tydligen har lätt att få in sina alster i, av någon anledning. Det finns inga vetenskapliga undersökningar om vare sig den ena eller den andra procentsiffran är riktig för Sverige. Vi vet inte hur många som är riktiga flyktingar och hur många som är ekonomiska invandrare. I Tyskland och Danmark tittade man för några år sedan på det här, och man fann att 95--97 % av de asylsökande egentligen var ekonomiska invandrare. Läget i Jugoslavien kan ha ändrat på det. Jag bedömer att 80 % är en för låg andel -- men jag vet inte mer än någon annan. I Sverige har det varit tabu att titta på sådana här saker. Man får inte tala om det, man skall sopa allting under mattan. Jag frågade vid besöket på Carlslunds flyktingförläggning hur många procent som var ekonomiska invandrare. Jag pratade med en del poliser som hade hand om sådana här ärenden, men de hade inga siffror. Ingen hade tittat på det. Däremot upplyste de mig om att 60 % inte får asyl beviljad, och således är de inte riktiga flyktingar. De flesta i Sverige bedöms alltså vara ekonomiska invandrare. I Norrköpings Tidningar den 18 januari i år framförde en föredragande vid utlänningsnämnden -- jag vill inte nämna hennes namn, då det kanske inte är så bra för henne -- Bara 2 % av dem som kommer till Sverige är förföljda, men detta säger aldrig någon. Ingen politiker vågar stå upp och säga det. Som bevis berättar hon om en iakttagelse som mycket ofta kan göras vid förhör med asylanterna. Det är vanligt att en hustru till en asylsökande, som tillfrågas om hennes man haft politiska problem i hemlandet, inte förstår vad man talar om. Jag tycker att det är hög tid att titta på detta och lyfta fram det i ljuset. När man väl får fram den här siffran kommer vi att vara mycket mer överens än i dag. Detta hände oss när vi diskuterade rasism med olika experter. Det visade sig att en mängd ledamöter hade olika fördomar om rasism. Jag vet att många tycker att Ny demokrati är om inte rasistiskt så i alla fall främlingsfientligt. Men enligt de vetenskapliga definitionerna är inte ens Sjöbopartiet främlingsfientligt. Det är bra att lyfta fram dessa frågor i ljuset och se dem på ett vetenskapligt sätt. Det finns forskare i Sverige som kan göra sådana sociologiska studier. En annan fråga som skiljer Ny demokrati litet från de andra partierna är vår uppfattning om hur man bäst hjälper flyktingar. Jag är personligen starkt för att hjälpa flyktingar. Jag är personligen engagerad i frågan om Tibetflyktingarna och försöker att hjälpa till på det sätt jag kan. Jag är definitivt inte negativ till flyktingar. Däremot anser jag att sättet vi hjälper flyktingarna på är fel. Vad är effekten av varje använd krona i Sverige när det gäller hjälpen till flyktingarna? Inom sjukvården, där jag arbetar, har vi s.k. cost-benefitanalyser. Inom detta område, som handlar om väldiga summor, har man inte tittat på detta. Jag har i alla fall inte sett någon enda analys av hur mycket nytta man får av satsade pengar. Vi vet att varje ärende kostar ca 21 000 kr. i månaden enbart i kostnader för att hysa de aktuella personerna i en förläggning. Vi vet också att i många u-länder är den månatliga inkomsten för en familjeförsörjare 300--400 kr. i månaden. Var och en kan ju räkna ut var pengarna gör mest nytta. I t.ex. Jugoslavien svälter inga människor. Det fick vi höra på morgonen i Ekot av en företrädare för det parti som anser sig vara det moraliskt mest högtstående i denna riksdag -- det var Carl B. Hamilton som yttrade sig, och då måste det ju vara sant. Nöden är dock stor bland flyktingar på många andra håll i världen. Förra fredagen anlände t.ex. 22 000 flyktingar från Sudan till Kenya. Bland dem fanns 12 500 barn, som de senaste veckorna icke hade åkt buss, utan vandrat tiotals mil genom svår terräng. När de anlände till Kenya var de starkt undernärda och uttorkade. Enligt FN avlider tiotals flyktingar varje dag. Jag är övertygad om att våra pengar gör större nytta i liknande situationer än om vi satsar dem på våra flyktingförläggningar. Vi kan inte ta emot all världens nödlidande människor i Sverige. Det är ett mycket dåligt sätt att hjälpa om man ser till flyktingproblemet i stort i världen. Det är klart att det finns flyktingar, t.ex. FN flyktingar, som vi skall ta emot. Där tycker jag att man skall öka intaget, men att flytta över 10 000 människor från Jugoslavien och ge dem asyl i Sverige tycker jag är fel. Dessutom är det så att det inte pågår något krig i Kosovo, varifrån de flesta flyktingarna kommer. Dessa personer kommer att åka ut. I dag fick vi höra att invandrarverket bestämt att alla från Inställningen till detta kommer att variera. Jag är övertygad om att även Folkpartiet så småningom kommer att inse att Kosovobarnen inte får stanna här. Det kommer kanske att ta litet tid, men om man följer lagar och förordningar blir slutresultatet att de inte får stanna. En annan grupp flyktingar är de som kom från Tibet under 1960-talet. Det finns några hundra tusen i Indien och ett antal som jag inte känner till i Nepal. I Nepal blir de förföljda och trakasserade på olika sätt. Jag fick häromdagen brev från organisationen där, som berättar om ordentlig förföljelse av dessa flyktinggrupper i Nepal. I Indien har flyktingarna det bättre, men de har det mycket svårt ekonomiskt. Vad har Sverige, detta världens samvete, gjort för dem? Vi har gett dem 3 milj.kr. totalt under alla år. Jämför detta med 10 miljarder i 1990 års penningvärde till Vietnam. Det är 3 300 gånger mer till Vietnam än till dessa tibetaner i Indien. Dessa personer har fått lika mycket pengar som tolv ärenden under ett år i Sverige; det torde omfatta 25--35 personer. Ni förstår vilken orimligt dålig effekt vi får på våra satsade pengar. Nog om detta. Så till utlänningsnämnden. Dess chef Fischerström var kallad till socialförsäkringsutskottet för en utfrågning. Jag frågade honom hur mycket övertid som han beordrat personalen med tanke på denna krissituation. Han sade: Jag har icke beordrat någon övertid för min personal, och jag kommer inte att göra det. Det är ganska märkligt av en företrädare för en sådan nämnd. Med denna inställning är Fischerström definitivt inte rätt man på rätt plats. Möjligen är han rätt man på fel plats, men jag kan inte utesluta att han är fel man på fel plats. Jag tycker att invandrarministern, som tyvärr inte är här i dag, skall hålla ett bättre öga på utlänningsnämndens verksamhet. Kunskapen om ärendebalansen tycks inte vara särskilt stor inom departementet. Jag ringde i går för att försöka få fram hur många ärenden som väntar och hur dessa ärenden handläggs, men jag fick inte något svar. Jag anser därför att det är väsentligt att utlänningsnämnden förstärks med ytterligare resurser för att därmed förkorta handläggningstiderna. Jag tycker att Henning Sjöströms förslag att anställa t.ex. 100 advokater på kort tid för att beta av dessa ärenden är bra. Man behöver inte ha handläggare av klassisk typ. Jag tycker att det på detta område verkligen behövs gosselynne, hoppfull håg och fantasi. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Såväl vi som har reserverat oss till detta betänkande som regeringen följer självklart denna fråga med största uppmärksamhet och kommer att se till att utlänningsnämnden får pengar till fler handläggare, om de kan ta emot dem, så att det blir en effektiv, bra och snabb handläggning, så att alla dessa människor snarast möjligt får svar. Det är dit vi syftar. Vi tror inte på det som Socialdemokraterna och Ny demokrati ägnar sig åt, att med luftsiffror försöka lösa detta problem. Ny demokrati är faktiskt i denna fråga en främmande fågel i Sveriges politiska liv. Jag förstår att ni tycker att det är angenämt att ni i denna fråga kan alliera er med Socialdemokraterna. Då får ni från ert håll bekräftat att ni kanske har något berättigande även i den här frågan. Men jag blev litet förvånad. Även nu säger Leif Bergdahl att det är ekonomiska flyktingar som kommer till Sverige och att man i stället borde ägna sig åt andra människor ute i världen. Nu är det faktiskt förläggningsfrågorna vi diskuterar. Vi diskuterar vad vi skall göra av alla de jugoslaver som kommer hit. De är ändå relativt få i jämförelse med den miljon eller flera som flyr från krig och förödelse i Jugoslavien. Vi kan bortse ifrån huruvida de är ekonomiska flyktingar eller inte. De behöver skydd under den tid det är krig där borta. Vi skall utreda ärendena, och förmodligen får de allra flesta åka tillbaka när det blir lugn och ro i deras hemland. På den punkten har vi inga delade meningar, men dessa människor måste ha tak över huvudet medan de är här. Jag ställer samma frågor till Leif Bergdahl som jag ställde till Maud Björnemalm, eftersom hon inte besvarade dem och ni är överens om skrivningen: Hur skall ni bära er åt för att avskaffa 8 000 förläggningsplatser när det är kris redan i dag? Hur lång tid tar det innan utlänningsnämnden kommer i gång och kan fatta många och riktiga beslut enligt ert förslag? Var tar ni de pengar som kommunerna behöver till dem som får bifall och som flyttas ut i kommunerna? Det är viktigt att kammaren får svar på dessa frågor. Men det är tydligen inte intressant att diskutera dessa frågor. Man vill ut i världen, helst så långt bort som möjligt. I stället borde man se på den situation som utlänningsnämnden har i dag. Det gäller också att se till att det finns tak över huvudet för de människor som kommer hit och som har flytt på grund av krig, huvudsakligen från Jag behöver svar på dessa frågor. Jag tror att kammaren är intresserad av det.

Herr talman! Jag ställde tre frågor till Leif 1. Hur skall ni bära er åt när det gäller att ta bort 8 000 förläggningsplatser? I dag råder det ju brist på förläggningsplatser. 2. Hur lång tid tar det med ert förslag innan utlänningsnämnden når full kapacitet? På utlänningsnämnden hävdar man att man för närvarande inte orkar med att skola in fler handläggare. Det arbetet måste tas i tur och ordning. 3. På vilket sätt skall ni finansiera vistelsen här för dem som får uppehållstillstånd och som flyttar ut till kommunerna? Dessa tre mycket enkla frågor har jag upprepat under hela den här debatten. Men ingen av er behagar svara på mina frågor. Därför tycker jag att det är tämligen ointressant om det förs en debatt i Sveriges riksdag eller inte. Ni vill tydligen ägna er åt andra frågor än dem som finns med på dagordningen.

Herr talman! Det är en försvinnande liten andel, Leif Bergdahl, av världens 17 miljoner flyktingar som kommer till Sverige. Dessutom är det när det gäller de människor som flyr från f.d. Jugoslavien bara en liten andel som kommer till vårt land. För att vi skall kunna föra en seriös debatt här i kammaren om flyktingpolitiken tror jag att ni i Ny demokrati måste lära er vad FN-konventionen i detta sammanhang säger och vad som står i den svenska utlänningslagen.

Herr talman! Till Liisa Rulander vill jag säga att det faktiskt är 15 000 människor som väntar på besked från utlänningsnämnden. De människorna har ingenting med Jugoslavien att göra. Det gäller människor som väntade långt innan det blev oroligt i Jugoslavien och som snabbt måste få besked. Det är ganska rörande att höra representanter för regeringspartierna tala om hur de senare slår vakt om förläggningar och om att de asylsökande skall tillbringa en tid på förläggningar. Tidigare har representanter för de olika partierna här i kammaren begärt förkortade handläggningstider, så att de asylsökande kan komma ut i kommunerna och därmed slipper vara ute på förläggningarna. Folkpartiet t.ex. har ju gett ut skriften Ut ur lägren. Men helt plötsligt har förläggningsverksamheten blivit oerhört betydelsefull.
Herr talman! Det var mycket trevligt att höra att Maud Björnemalm är rörd över det engagemang som vi visar här i kammaren i dag. Kds har ju tidigare inte varit representerat i parlamentet. Därför är det väl på tiden att vi kommer med som en tyngd åt rätt håll. Jag hoppas att vi i fortsättningen verkligen kan titta på frågor som gäller vilka medel vi skall använda oss av för att kunna uppnå de mål som vi alla tydligen är överens om. Vår vilja att förkorta köerna och väntetiderna tror jag inte att någon betvivlar.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att Långa handläggningstider har aldrig varit bra, vare sig nu eller tidigare. Alla säger sig ju vara intresserade av snabba handläggningstider och av bättre och billigare förläggningverksamhet, så även jag. Som bekant har jag i år lagt fram en del motionsförslag i dessa ärenden. Samtidigt är jag emellertid realist nog att inse att man måste börja i rätt ände. Det går inte att föra bort pengar från förläggningsverksamheten innan man har förändrat förutsättningarna och gjort omorganisationer möjliga. Dessutom har vi ett extremt läge när det gäller inströmningen av asylsökanden. Socialdemokraterna och Ny demokrati säger sig i dag vilja ta bort pengar från förläggningsverksamheten. Omskrivningen att man vill lägga en del av dessa pengar på utlänningsnämnden har ingen relevans, eftersom utlänningsnämnden är lovad alla de medel den kan omsätta. Vad det alltså handlar om är att ta bort pengar från förläggningsverksamheten. Det är bara att konstatera detta. Jag konstaterar att Socialdemokraterna har yrkat bifall till Ny demokratis motion. Enligt de besked som jag har fått från nämnden har man under april månad för första gången kunnat fatta beslut i fler ärenden än man fått in. När det gäller Kosovo och Kosovoalbanerna är det väldigt skrämmande att nödgas konstatera att Ny demokrati både i tidningsartiklar och här i kammaren talar om något som de uppenbarligen har så litet kunskap om. Det var nämligen händelserna i Kosovo som startade upplösningen av Jugoslavien. År 1981 sattes den jugoslaviska armén in mot demonstrationer, och år 1989 blossade det intifadainspirerade upproret upp. Vid båda dessa tillfällen krävdes det många människoliv. Kosovo som har en befolkning på 2 miljoner människor, varav 90 är albaner, styrs av serber som utgör blott 10 % av befolkningen. Sedan två år råder undantagslagar. Serbisk armé och serbiska säkerhetsstyrkor finns på plats, och vapen har delats ut till de civila serberna. Albanerna har inte en chans att starta en väpnad konflikt, vilket vi skall vara glada över. Det är nämligen så att om ett krig utbryter ut i Kosovo, kommer det inte att hållas inom Kosovos gränser utan även Albanien, Makedonien, Grekland och Bulgarien kommer troligen att dras in, för att inte tala om ''The dark horse'' i det här sammanhanget, med stora intressen på Balkan, nämligen Turkiet. Det öppna målet för serberna är att fördriva albanerna från Kosovo och inplantera serber, vilket är mycket väl uttalat. De som förmodligen närmast kommer i fråga är de ca 150 000 människor som har flytt från kriget i Kroatien. Man kan naturligtvis hoppas att de europeiska länderna tillsammans kan hjälpa till att förändra situationen i dessa stater i det förra Jugoslavien. Leif Bergdahl påpekade att om man frågar en hustru till en asylsökande, eller hans barn, vet de inte vad man talar om. I diktaturstater vet framför allt myndigheter, som säkerhetspolis, att en man aldrig kan tillåta sig vara så ovarsam att han delger sin familj vetskap om hans politiska aktiviteter. Det skulle i så fall vara världens lättaste sak att ta in familjemedlemmar för förhör och med hjälp av tortyr få information om vad mannen i fråga håller på med. Om vi har handläggare i Sverige som svävar i okunskap om de faktiska förhållanden som råder i de här länderna är det skrämmande.
Herr talman! Jag skulle vilja replikera i fråga om Kosovo och krig. Krig råder icke i Kosovo, och det vet vi mycket väl. Det vet även Berith Eriksson. Den komplicerade situationen i vad gäller serber och Kosovoalbaner vill jag inte ta ställning till. Frågan gällde om det råder krig i de här områdena, som Sigge Godin påstod. Det råder icke för närvarande krig i Kosovoprovinsen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 7, 8, 9 och 11. Det beslut som riksdagen nu står inför innebär att man på ett allvarligt sätt går emot de tidigare beslut som är fattade av riksdagen -- detta självfallet under förutsättning att riksdagen väljer att följa majoritetens förslag. Vi socialdemokrater har utgått ifrån att överenskommelser, inte minst när det gäller så viktiga frågor som ytterst handlar om yttrandefriheten, skall respekteras. En enig riksdag fattade den 11 juni ett beslut om verksamheten inom Sveriges Radio. Vi drog upp riktlinjer och fastställde principer, och om detta var vi överens. Så sent som den 6 februari i år svarade kulturministern på en fråga från mig här i kammaren att det är en självklarhet att överenskommelser som har träffats mellan partierna i denna fråga ligger fast och att därmed förslaget till nytt avtal för Sveriges Radio i huvudsak skulle utgå från beslutet den 11 juni. Några veckor senare, den 26 mars, fattade regeringen beslut om att lägga fram en proposition för riksdagen som på punkt efter punkt går rakt emot det som vi tidigare var överens om. Med förlov sagt vill jag påstå att kulturministern genom sitt yttrande den 6 februari förde riksdagen bakom ljuset. Det har självfallet ett värde av stora mått att partierna är överens i denna fråga. Det har ett värde att eftersträva en bred lösning i denna fråga. Det har regeringen inte gjort. Jag tror faktiskt också att en bred politisk samsyn är till nytta för programverksamheten inom public service-företagen. Det gynnar varken tittare eller lyssnare om de blir indragna i den partipolitiska träta som regeringen har startat. Jag skall gå igenom några av punkterna i propositionen och också kommentera varför vi går emot den. Utgångspunkten är beslutet den 11 juni. I detta beslut sades att avtalsperioden skulle vara sex år med en kontrollstation efter tre år. Nu föreslås att avtalsperioden enbart skall vara fyra år. Att man bestämde sig för sex år var ingen tillfällighet. En tidsmässig parallellitet kunde på det viset uppnås mellan koncessionstiden för TV 4, som omfattar sex år, och ett avtal med Sveriges Radiokoncernen. Dessutom innebär en kortare period, som regeringen nu föreslår, en större osäkerhet för verksamheten och planeringsförutsättningarna inom radiobolaget och Sveriges Television. Man avser nu också att ta bort den kontrollstation efter tre år då man skulle se över den fortsatta finansieringen och pröva frågan om reklamfinansiering. Detta slår man helt undan benen på i propositionen. I propositionen sägs vidare att moderbolaget skall avvecklas. Det hade beredningen som föregick den socialdemokratiska propositionen ingående diskussioner om. I ett slag sopar man nu undan det beslut som riksdagen fattade. I gårdagens Expressen intervjuades koncernchefen för Sveriges Radio, Örjan Wallqvist. Om herr talman ursäktar vill jag citera vad han säger, nämligen: ''Jag är så förbannad.'' Vad är det han reagerar mot? Han reagerar mot det som han kallar för våldtäkten på Sveriges Radio. På frågan om regeringens innersta motiv för att avveckla koncernen och starta en eventuell huggsexa säger Örjan Wallqvist: ''Det finns inte ens en ansats till konsekvensanalys i regeringens förslag. Varför vet jag inte. Kulturdepartementets ''tankesmedja' har haft stängda dörrar.'' Så går det alltså till när man bereder ärenden i en demokrati. Örjan Wallqvist fortsätter: ''Men jag antar att förslaget är första steget i en process som syftar till att desarmera och försvaga public service-verksamheten i 90-talets Sverige.'' Det är naturligtvis allvarliga påståenden som koncernchefen kommer med. Dess värre tror jag att det ligger en hel del i dem. Ett moderbolag har en mycket viktig funktion gentemot statsmakterna. Det utgör ett filter och en dörrvakt gentemot statsmakterna. Detta filter försvinner nu, och det är inte bra för integriteten i public service-verksamheten. Ägandet har vållat stor debatt. Birgit Friggebo kallar de ägare i Sveriges Radio-koncernen som har velat ta sig an den här frågan med stort allvar för gårdagens järntrianglar. Hon säger att de nu vaknar till liv och tror sig se sitt livs chans. Det är bara floskler och dumheter. De som fru Friggebo anklagar är de som har deltagit livligast i debatten. Det gäller företrädare för Svenska kyrkan, frikyrkorna, folkbildningsförbunden, fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen m.fl. organisationer. Peka på järntrianglarna som ser sitt livs chans! Det förslag som regeringen lägger på riksdagens bord om en minskning av folkrörelsernas ägande och inrättande av t.ex. Kungl. vitterhets-, historieoch antikvitetsakademien leder till att man försöker sätta hembudsskyldigheten ur spel. Hembudet skall i stället riktas mot regeringen. Det är direkt obehagligt. Därigenom får regering carte blanche för att själv avgöra vilka ägare som skall plockas in. Dessutom minskas naturligtvis folkrörelsernas inflytande genom denna konstruktion. Jag vill rekommendera kulturministern att läsa en promemoria som utskottet har tagit del av upprättad av Advokatbyrå Lagerlöf & Leman. I promemorian framförs mycket kritiska synpunkter på förfarandet från juridiska utgångspunkter. Lagstiftningen borde väl möjligen kunna intressera regeringen. På en punkt får regeringen stryk av riksdagsmajoriteten -- med all rätt. Den föreslår tvärtemot vad beredningen på sin tid var överens om att ett publikråd skall inrättas. Detta är en omöjlig konstruktion. Erfarenheterna från andra länder är dess värre inte speciellt upplyftande. Om en programmakare följer de ställningstaganden och uttalanden som görs av ett publikråd så ger han efter för påtryckning utifrån. Det bör han rimligen inte göra om han skall vara rädd om sin integritet. Om programmakaren inte följer uttalandena är publikrådet närmast meningslöst. I regeringförslaget står också att minst 40 % av produktionen skall ligga utanför Stockholm. Detta är med förlov sagt märkligt. Det visar snarare på i vilken Stockholmskoncentrerad värld som regeringen lever i dessa avseenden. Redan i dag finns 50 % av produktionen ute i landet. Vi har strävat efter att produktion skall ske ute landet. Landet skall över huvud taget fyllas med olika kulturella aktiviteter. Inte minst Centerpartiet har i olika sammanhang varit förespråkare för den linjen. Jag biträder den linjen. Men det är förvånande att de centerpartistiska företrädarna här i riksdagen accepterar att man skall ha en programproduktion som till minst 40 % sker utanför Stockholm. Den socialdemokratiska linjen säger i stället att den nuvarande nivån på 50 % är att se som ett minimum. Skall man vara snäll kan man möjligen säga att 40 % inte är ett särskilt djärvt mål. En annan fråga som har vållat mycket diskussion gäller nyhetsredaktionerna inom Sveriges Television. Det föreslås att det skall finnas tre självständiga nyhetsredaktioner -- för kanal 1, TV 2 och text-TV. Detta är olyckligt ur flera synpunkter. Riksdagen har tidigare alltid varit överens om -- det lades också fast i beslutet den 11 juni förra året -- att Sveriges Television själv skall bestämma över sin egen inre organisation. Det skall man inte gå och peta i. Det finns då anledning att fråga vilka andra delar av organisationen som regeringen kan tänka sig att ändra i eftersom man här låser fast villkoren. Jag menar helt enkelt att Sveriges Televisions organisation i dessa avseenden inte skall kommenderas vare sig från riksdagsbänkarna eller från Rosenbad. och TV 2 inte skall minska. Man skall i stället pröva hur servicegraden kan öka. Man får således bättre nyheter. Man säger att bevakningen av vissa nyhetsområden skall öka. Det gäller främst Sverigebevakningen och utrikesbevakningen. Man kan ha spridda redaktioner över landet. När det gäller Sverigebevakningen diskuteras exempelvis att man skall omfördela från Stockholm -- här kan Centern lyssna speciellt -- 8 milj.kr. till distriktens nyhetsredaktioner. Det innebär att mer av nyhetsbevakningen utifrån landet kan tillgodoses enligt den här utredningen. Jag vill för min del inte ta ställning till hur Sveriges Televisions nyhetsredaktion skall se ut i det här sammanhanget, men jag vill med stor envishet hävda att det faktiskt är Sveriges Television som har privilegiet att fatta beslut om hur detta skall se ut. Sammanfattningsvis, herr talman: Jag har yrkat bifall till de reservationer som jag nämnde inledningsvis, men jag står självfallet bakom samtliga motioner på vilka mitt namn finns. Jag hoppas verkligen att de som nu lyssnar på debatten tänker sig för en gång till inför det som man håller på att göra med public service-företaget Sveriges Radio. Jag riktar den uppmaningen framför allt till här i kammaren närvarande centerpartister.

Herr talman! Harriet Colliander säger att hon tycker illa om den socialdemokratiska etermediepolitiken, och det må hon väl tycka. Hon säger att staten inte skall styra och ställa i etermedia. Mot den bakgrunden är min fråga: Är Harriet Colliander då beredd att ställa sig bakom vår reservation 7, där vi säger att riksdagen inte skall styra hur nyhetsredaktionerna skall organiseras inom Sveriges Television. Då styr vi inte utan låter Sveriges Radio avgöra detta själv. Min andra fråga gäller den avvikande mening som Harriet Colliander har fogat till konstitutionsutskottets yttrande till kulturutskottets betänkande. Hon framhåller där att man inte skall ha politisk inblandning och styrning och konstaterar utifrån detta att det är viktigt att radio och televisionsföretagens integritet sätts i förgrunden. Hon anför vidare: ''Det är alltså av fundamental betydelse att integriteten inte kränks eller kommer i fara. Vid en avvägning mellan de olika förslagen finner utskottet att tillräckliga skäl inte förebragts att frångå den nuvarande organisationsformen.'' Det är alltså ett uttalande för att moderbolaget Innebär det att Harriet Colliander kommer att stödja socialdemokraternas reservation nr 8, där just detta krav framförs?

Herr talman! Jag är tacksam för att jag fick ett rakt besked på min fråga. Ny demokrati säger alltså att det är en fördel att ha kvar nyhetsredaktionerna i de båda kanalerna eftersom det underlättar en utförsäljning. Jag tycker att de som inte vill ha en utförsäljning av Sveriges Radio bör tänka på det. Det är nog en hel del av regeringspartiernas företrädare som har anledning att tänka en gång till i det avseendet. Det var intressant att försöka skåda i den inre tankevärlden hos Harriet Colliander. Hon ägnar sig åt logiskt tänkande. Det är bra. Men det är synd att det logiska tänkandet inte leder till en logisk slutsats. Den underförstådda logiska slutsatsen blir ju att moderbolaget skall vara kvar. Det sade Harriet Colliander mer eller mindre rent ut. Men i stället skall det läggas ned. Det innebär att hon struntar i om integriteten kränks eller om den kommer i fara. Det är ointressant -- bara moderbolaget kan avvecklas och det skapas bättre förutsättningar för att sälja ut Sveriges Television. Även om man tycker illa om korporationer och korporativistiskt tänkande i Sveriges Radios styrelser, kvarstår det som Harriet Colliander anser vara de korporativistiskt sammansatta styrelserna i samtliga programbolag. Men dem kanske man vill lägga ned omedelbart.

Herr talman! Jag minns att jag för 23 år sedan i ett av mina första anföranden i första kammaren talade om behovet av ökad frihet i etern. Jag ansåg då, och gör det fortfarande, att Sverige har varit märkvärdigt återhållsamt i att följa upp de nya tekniska möjligheter som har stått till buds när det gäller radio och television. Det var länge tekniska hinder som motiverade monopolet. Det fanns också ett starkt motstånd från framför allt socialdemokratin när det gällde att utvidga yttrandefriheten i etern. Jag minns när vi 1978 hade debatt i kammaren om närradion. Det är inte så hemskt länge sedan. Radio och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen. Det är ganska fantastiskt när man tänker tillbaka på de argument som då användes för att motsätta sig den som jag tycker självklara tanken att föreningar och organisationer som vill använda de tekniska möjligheter som står till buds skulle kunna göra detta. Sedan kom en tid av omvändelse, och jag är den förste att hälsa de omvända välkomna. Bengt Göransson vände på socialdemokratins ståndpunkt och var en varm anhängare av närradio. Jag tycker att det är bra när Socialdemokraterna går i liberala fotspår när det gäller mediepolitiken. En liberal mediepolitik bygger på att man slår vakt om public service-uppdraget och det företag som svarar för detta och samtidigt eftersträvar så stor frihet som möjligt både på ljudradions och televisionens område. Nu har vi kommit en bit på väg. Förhoppningsvis skall riksdagen i höst kunna ta ställning till en förstärkning av närradions möjligheter men också en möjlighet för lokala reklamfinansierade radiostationer. Vi skall i dag ta ställning till Sveriges Radio för den kommande fyraårsperioden. Public serviceuppdraget kvarstår i stort sett oförändrat. Vi ställer krav på kvalitet och ansvar för de minoriteter vi har i samhället och de smala lyssnar och tittargrupperna. Vi ställer framför allt krav på saklighet och opartiskhet i programsättningen. Vi vill att public service-företaget skall vara fritt från reklam. I stort sett råder enighet om dessa principer. Det är glädjande. Däremot råder oenighet om organisationen. Det tycks det nu alltid vara när man diskuterar Sveriges Radio. När jag lade fram förslaget till en förändring av Sveriges Radio 1978 var det stor uppståndelse. Med Olof Palme i spetsen gick Socialdemokraterna emot detta. Det var ingen måtta på de olyckor som skulle drabba det Sveriges Radio som då försågs med ett moderbolag och där lokalradion fördes in i en samlad organisation. Man utlovade högtidligt att när man återkom till regeringsmakten, skulle man naturligtvis återgå till den gamla modell som hade gällt före 1978. Socialdemokraterna att 1978 års beslut var så bra att man inte behövde förändra detta. Jag var personligen mera benägen än den socialdemokratiska regeringen till vissa förändringar. Det finns ett drag av konservatism i alla våra mediestrukturer. Man kämpar emot alla förändringar. När de väl har skett, accepterar man dem och blir ganska snart mycket fäst vid den nya organisationen. Nu görs vissa förändringar. De tre programbolagen blir mera självständiga. De behöver inte något moderbolag. Det är utmärkt att vi nu får en samlad ljudradio. Lokalradion var från början sidoställd i förhållande till de övriga företagen. När lokalradion fördes in i Sveriges Radio var det för tidigt att samordna lokalradions och Riksradions verksamhet. Detta har nu skett. Förändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 1993. Utbildningsradion kvarstår med sitt självständiga uppdrag. Televisionen får en ökad självständighet. En viktig aspekt på detta är att ljudradion nu definitivt lyfts ut ur televisionens skugga och får bättre möjligheter att hävda sitt eget medium på sina egna villkor. Styrelserna skall bli mindre och mer professionella. Det blir en större rörlighet i ägarkonstruktionen, där hembudsskyldigheten till staten närmast innebär att staten skall vara en parkeringsplats när någon aktieägare vill lämna sitt innehav. Regeringen får mandat att då söka nya ägare inom samma ägargrupp eller i någon annan av ägargrupperna. Majoriteten i utskottet säger nej till ett publikråd. Jag minns att jag 1970 talade om hur bra det vore om man hade ett publikråd som kunde hålla kontakt med Sveriges Radio. Poängen med ett publikråd är att man kan föra en dialog om programmen. Under dessa decennier har de grupper som särskilt understrukit detta varit handikapporganisationerna och invandrarorganisationerna. De säger: ''Vi kräver inte några styrelseplatser. Vi har inte något behov av att vara med där, men vi har synpunkter på själva programarbetet.'' Det har man ju rätt att föra fram till företaget, men poängen med ett publikråd är att man tvingar Sveriges Radio att föra en dialog. Man ger argument, och man får ta emot svar. Den typen av ansvarig dialog har ingenting att göra med att utöva makt. Det är ett naturligt sätt för ett public serviceföretag att umgås med de grupper som har speciella krav. Det är ofta minoriteter som tycker att de har angelägna synpunkter att föra fram. Avtalsperioden blir fyra år. Det har skett så mycket när det gäller den tekniska utvecklingen att jag tror att de är klokt att inte ha en så lång avtalsperiod att den tekniska utvecklingen springer ifrån. I princip skall inga ändringar ske under avtalsperioden. De tre programbolagen får en garanterad finansiering för hela perioden. Det finns en nyckel till fördelning av anslagen till de tre programbolagen, som gör att man inte behöver träta inbördes om hur mycket som skall gå till det ena eller andra programbolaget. De kvalitetskrav som vi ställer på public serviceföretaget balanseras av en garanterad finansiering. I stället för att jaga reklamintäkter vet man när året börjar att man har så och så många 100 milj.kr. att röra sig med för den egna programverksamheten. Herr talman! Jag ber att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter, utom när det gäller reservation 10 som rör programrådet. Vi har rätt att ställa krav på public serviceföretaget. Vi gör det när det gäller kvalitet, bredd, mångfald, saklighet, opartiskhet och förnyelse av programverksamheten. Herr talman! Det är också tillåtet att känna glädje och stolthet över att vi i Sverige har ett public service-företag med den bakgrund som Sveriges Radio har och med de möjligheter som nu öppnar sig för Sveriges Television, Sveriges Radio och

Herr talman! Jag skall inte i huvudsak ägna mig åt att replikera Jan-Erik Wikström. Det blir väl tillfälle till repliker när kulturministern varit uppe i talarstolen. Jan-Erik Wikström säger att det är bra att Socialdemokraterna går i Folkpartiets fotspår när det gäller mediapolitiken. Då kan jag konstatera att för bara en liten stund sedan voterade vi angående biblioteken. Då gick Folkpartiet åter i våra fotspår. Det var glädjande. Jag vill speciellt rikta mig till Jan-Erik Wikström och säga, att såvitt jag förstår är detta den sista debatten som vi har tillsammans i den här salen, i varje fall i egenskap av riksdagsmän, eftersom Jan Erik Wikström skall lämna riksdagen från halvårsskiftet. Som ordförande i utskottet vill jag ta tillfället i akt och säga att jag tror att vi är många som djupt har uppskattat den kunskap och den erfarenhet som Jan-Erik Wikström representerar. Det gäller även det engagemang som han har. Vi fick exempel på dessa tre egenskaper i det anförande som han höll. Vi fick också ett exempel på en fjärde sak, nämligen att man kan ha skilda uppfattningar i en rad frågor utan att det innebär något annat än att man kan respektera varandras argument. Jag vill för min del önska Jan-Erik Wikström all framgång i hans nya arbete. Jag skall bara göra en kommentar i sak på en punkt när det gäller det som Jan-Erik Wikström sade. Han ägnade sig fördelaktigt länge åt historieskrivningen. Men han kommenterade skillnaden mellan det beslut som riksdagen fattade den 11 juni och det som står i propositionen. Jan Erik Wikström var själv i mycket hög grad med och påverkade skrivningen i den socialdemokratiska propositionen i egenskap av oppositionspolitiker. Den möjligheten har ingen oppositionspolitiker haft när det gällt arbetet med den här propositionen, trots att regeringen gjorde omfattande ändringar i den.
Herr talman! Jag tror att jag för första gången skall avstå från att föra någon polemik med Åke Gustavsson i en debatt. Jag tackar för de varma orden. Jag blir nästan mållös när jag lyssnar på Åke

Herr talman! Förr i tiden hade avtalet med Sveriges Radio och Television faktiskt en större betydelse för lyssnarna och TV-tittarna än vad det har i dag. 80-talet har inneburit en revolution på etermediaområdet. Det började med närradion. Sedan fick vi en mängd nya TV-kanaler som kunde tas emot via satellit, kabel eller markstationer. Nu är också privatradion på gång. Det betyder att den gamla monopolradion och monopol-TV-n inte längre finns. Det märks också på debatterna här i riksdagen. Det förs inte längre långa debatter om innehållet i programmen. Det krävs inte, som det tidvis gjorde förr, att statsråd skall ha synpunkter på eller fördöma olika företeelser i Sveriges Radio eller i televisionen. Det är naturligtvis resultatet av en ökad mångfald och ett ökat utbud. Det gamla monopolet har inte samma genomslag som det hade förr i tiden. I dag vore det absurt om vi politiker här i kammaren skulle ha uppfattningar om olika program och programinslag. Det är en mycket sund utveckling som har kommit på grund av den ökade mångfalden. Det är också intressant att notera att utvecklingen i stort inte direkt är ett resultat av politiska beslut. Den har skett vid sidan av de politiska församlingarnas beslut. Grunden är den tekniska utvecklingen och olika entreprenörer som har skapat förutsättningar för ett ökat utbud. Grunden för framtiden är naturligtvis att vi skall ha största möjliga frihet också på etermediaområdet inom ramen för vad som är tekniskt möjligt. Här ser vi framför oss en utveckling som kommer att öka mångfalden ännu mer än vad som är möjligt i dag. Det betyder också att marknaden kommer att få ett större inflytande på etermediaområdet. Det är inget fel i det. I dag diskuterar vi den allmänna radions och televisionens ansvar. Det måste finnas om vi skall kunna ta ett kulturansvar och ett ansvar för minoriteter och mångfald i utbudet. Det är inte annorlunda här i Sverige än i de flesta andra välutvecklade demokratier och kultursamhällen där man har public service-företag på etermediaområdet. Det är också viktigt att vi ger den allmänna radion och TV-n bra förutsättningar för att leva upp till det ansvar som vi lägger på dem. Den första utgångspunkten för den proposition som vi nu diskuterar är de riktlinjer som riksdagen fattade beslut om förra våren. Här fullföljs i huvudsak de beslut som då fattades. Det gäller framför allt de beslut som är viktiga för programverksamheten. Det föreslås ett förstärkt public service-uppdrag. Public service-kanalerna får behålla samtliga de kanaler och frekvenser som de i dag använder. Framför allt ges fantastiska ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten på en mycket hög nivå, och de överenskommelser som träffades förra året beträffande finansieringen fullföljs. Detta innebär ett realt tillskott till programföretagen på ca 15 %, varav 10 % är helt nya pengar. Jag tror att det i dag är få mediaföretag i landet som har den garanti vad gäller ekonomisk styrka som nu ges programföretagen i den allmänna radion och TV:n. Den andra utgångspunkten för propositionen, och vissa ändringar som har skett i förhållande till riktlinjerna, är att vi vill ha en självständighet för programföretagen och öka oberoendet. Det är i ljuset av detta som förslaget att ta bort moderföretaget skall ses. Det skall finnas oberoende styrelser. De skall bli mindre, och de kan därmed avkrävas ett större ansvar. Resurserna till programföretagen skall tilldelas i början av avtalsperioden, och de är fastlagda för hela perioden. Villkoren bör ligga fast under hela avtalstiden, dvs. inte ändras avtalsperiodens längd. I de riktlinjer som fastlades förra våren sades att det skulle finnas en kontrollstation efter tre år, då man återigen skulle ta upp hela frågan om Sveriges Radio-koncernens finansiering och även diskutera reklamfrågan. Med utgångspunkten att avtalet bör ligga fast under hela perioden, har den föreslagna avtalstidens längd förändrats. Regeringen gjorde bedömningen, eftersom riksdagen önskade en kontrollstation efter tre år, att det inte var skäligt att låta avtalsperiodens längd vara så lång som sex år, utan fastnade i stället för fyra år. Den tredje utgångspunkten har varit att minimera den politiska inblandningen i verksamheten. Det är i ljuset av detta som en förändring av styrelserna och nomineringen till dessa skall ses. Det gäller också förslaget om ett publikråd. Regeringen vill med detta understryka att de diskussioner som skall föras med TV-bolaget och radion skall föras vid sidan av riksdag och regering. Det bör inte finnas någon undershandskontakt för att diskutera denna typ av frågor. Den fjärde utgångspunkten har varit att vi velat ha klara, tydliga och öppna regler samt en effektiv styrorganisation. Åke Gustavsson har under hela behandlingen av denna proposition, och likaså i dag, gjort en stor sak av att vissa av de riktlinjer som riksdagen fattade beslut om förra året har ändrats. Jag vill påstå att det rör sig om ytterst marginella frågor, och det fanns ett behov av att penetrera dessa i propositionen. Ägarfrågan har varit en sådan fråga. Redan förra våren visste man att en ändrad struktur vad gällde ägarförhållandena var på gång, och den frågan måste hanteras. Regeringen har lagt fram ett förslag med utgångspunkt från hur verkligheten ser ut. Det är natuligtivis inte att frångå riksdagsbeslutet, utan det är tvärtom ett fullföljande av riksdagsbeslutet, där det ju sades att man måste återkomma till denna fråga inför en ny avtalsperiod. Åke Gustavsson rekommenderade oss att läsa ett pm från advokatfirman Lagerlöf & Leman, och det har vi naturligtvis gjort. De finns ingenting i detta pm som man inte kan ta hänsyn till, och det görs i propositionen ingen uppbindning när det gäller exakt hur förändringen av ägarstrukturen skall gå till. Det kommer säkert inte att bli några som helst bekymmer. Vad gäller moderbolaget gjordes en viss omorganisation i och med beslutet förra våren, och man tänkte sig att det skulle lösa en del konflikter och problem som förekommit. Det har under året visat sig att så inte varit fallet. Det fanns därför anledning att ta upp den frågan igen. Jag respekterar förvisso de personer som arbetar i moderbolaget, och jag förstår att de stretar emot en förändring. Det är en ganska naturlig reaktion hos människor som är anställda i olika organisationer vilka är föremål för förändringar. Men det kan naturligtvis inte vara en utgångspunkt för riksdagens arbete och beslut. Det finns ingenting i dessa beslut som försvagar public serviceverksamheten. Tvärtom ges genom den mycket starka påspädningen mycket goda ekonomiska förutsättningar att stärka public serviceverksamheten. Harriet Colliander sade att borttagandet av moderbolaget gjorde det lättare att sedermera börja sälja ut en del programföretag. Jag skulle vilja påstå att det är kvalificerat nonsens. Den riksdagsmajoritet som vill sälja ut olika programföretag kan göra det oberoende av om det finns ett moderbolag eller inte. Den riksdagsmajoritet som vill behålla public serviceverksamheten kan göra det oberoende av om det finns ett moderbolag eller inte. Det har varit mycket diskussion om nyhetsredaktionerna. Åke Gustavsson säger här att han för sin del ännu inte har tagit ställning till frågan huruvida det bör finnas en eller två nyhetsredaktioner inom Sveriges television. Hans partiledare Ingvar Carlsson har sagt att han tycker att det bör finnas två nyhetsredaktioner. Men Åke Gustavsson har meddelat att Ingvar Carlsson anser att företagen själva bör komma fram till det. Jag är av den alldeles bestämda uppfattningen, att om politiker på mycket hög nivå eller regeringsledamöter har uppfattningar om huruvida det skall finnas två nyhetsredaktioner eller inte, skall man antingen ha med detta i riksdagsbeslutet, så att det redovisas klart och öppet, eller också hålla tyst och inte lägga sig i den inre organisationen i programföretagen. Det är många som säger att man bör förändra nyhetsredaktionerna, eftersom vi nu får ett större utbud av nyheter i andra kanaler. TV 4:s verksamhet har dock ännu inte fått rikstäckning. I avvaktan på detta har regeringen ansett att man bör ha två oberoende redaktioner som gör urval, inom den mycket viktiga verksamhet som nyhetsförmedlingen innebär. Detta har ingenting med organisationsuppläggning att göra, utan det har att göra med yttrandefrihet och mångfald. Det är då det ärligaste och bästa att man också fattar detta beslut här i riksdagen och inte meddelar det under hand i mörka slutna rum eller försöker att genom politiska uttalanden styra verksamheten. Herr talman! De förslag som finns i propositionen ger sammantaget de tre programföretagen mycket bra möjligheter att arbeta på ett gott sätt under de kommande åren. Dels får de professionella styrelser som kommer att få ta ett större ansvar genom att de är färre, dels skapas en mycket god ekonomisk grund för dem att stå på. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att leda fram till en mycket bra verksamhet för den allmänna radion och TV:n. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ta tillfället i akt att hedra Jan-Erik Wikström, som jag tror kommer att delta i sin sista riksdagsdebatt i dag. Jag skulle vilja tacka honom för hans långa och mycket trogna arbete för kultur, yttrandefrihet och mångfald i alla medier. Han har varit och är en mycket hängiven, begåvad, klok och engagerad person, och det är naturligtvis heller ingen nackdel att han till och från också är slagfärdig. Jag tror att kammarens ledamöter instämmer i det tack som jag vill rikta till Jan-Erik Wikström för långt och troget arbete i allmänhetens tjänst nu när han övergår till att tjäna det allmänna i en annan funktion.

Herr talman! I förhållande till det beslut som fattades förra våren är det faktiskt ganska marginella förändringar. Vad Åke Gustavsson vill göra troligt är att det har gjorts förändringar utöver vad som överenskoms förra året. En av de frågor som har varit uppe till diskussion väldigt mycket är ägarfrågan. Den har inte lösts i och med förra vårens beslut. Tvärtom noterade man att en del ägargrupper var på väg ut och att man inför det beslut som nu skall fattas måste återkomma till frågan. Det gör vi nu och har lagt fram ett förslag till lösning -- som jag har kunnat notera till stor förnöjsamhet hos de flesta deltagande debattörerna. Åke Gustavsson hänger bara fast vid de riktlinjer som bestämdes förra våren. Han tar inte ställning och säger att han tycker att de förslag som nu lagts fram är bra eller dåliga -- att vi får ett ökat oberoende för programföretagen, att vi får en minskad politisk styrning och att vi fullföljer de ekonomiska grundvillkoren, som ju är en viktigt förutsättning för att det skall bli bra program för radiolyssnarna och TV-tittarna. Åke Gustavsson tar till brösttoner och påstår att jag har sagt att oppositionsledaren skall hålla tyst. Nej, det har jag inte sagt. Jag har sagt att om han har någon synpunkt på hur nyhetsredaktionerna skall läggas upp, skall han framföra detta i Sveriges riksdag -- det behöver han inte komma och tala för själv, men han har möjlighet att skriva motioner -- och att förutsättningarna skall läggas fast i ett avtal som vi beslutar om och som är öppet redovisat. Man skall inte via olika politiska signaler, i uttalanden eller vid diskussioner i slutna rum försöka att styra programinnehållet i Sveriges Det är ingen poäng från Åke Gustavssons sida att försöka komma åt mig genom att dra upp de olämpliga uttalanden som utbildningsministern har gjort. Det har jag uttalat mig om tidigare, och jag tror att han själv inser det olämpliga i sitt förfaringssätt. Det bör alltså gälla lika villkor för alla som är medlemmar i regeringen eller ledamöter av Sveriges riksdag. Har man några synpunkter på public service-verksamheten, skall de framföras när vi har att fatta beslut här i riksdagen. Därefter skall vi politiker hålla tyst. Jag har lagt grunden för detta genom att föreslå att styrelserna inte längre skall nomineras av partierna i riksdagen, och det berör i högsta grad herr Åke Gustavsson själv.
Herr talman! Debatten blir allt märkligare. Nu skall Ingvar Carlsson inte förhindras att säga vad han vill, utan nu säger fru Friggebo att om han har synpunkter att framföra skall han göra det i Sveriges riksdag och inte någon annanstans. Jag tror att socialdemokraternas partiordförande, liksom jag själv och övriga riksdagsledamöter för den delen också, tar sig friheten att framföra sina synpunkter exakt var de vill och -- jag ber om ursäkt, fru Friggebo! -- utan att fråga regeringen om lov. Sedan säger Birgit Friggebo att det blir minskad politisk styrning och pekar ut mig som den onda geniusen när det gäller den nuvarande politiska styrningen, för det var ju den praktfulla finalen på Menar fru Friggebo att det är minskad politisk styrning när man från Rosenbad och från Sveriges riksdag lägger fast hur nyhetsredaktionen skall organiseras? Menar fru Friggebo att det är minskad politisk styrning när man avskaffar moderbolaget, som har tjänstgjort som ett filter gentemot statsmakterna? Det är precis tvärtom fru Friggebo vill göra. Jag tycker att klåfingriga politiker, för att tala i allmänna ordalag, skall hålla tassarna borta. Av den proposition som skrevs förra året och som riksdagen också godtog framgår faktiskt ganska väl synpunkterna på moderbolaget, på ägandet och på avtalsperiodens längd. Inget av det som nu sker är marginella förändringar.

Herr talman! Åke Gustavsson vill tydligen fortsätta att i oordnade former styra programföretagen politiskt, genom att politiker dels skall sitta i styrelserna, nominerade av de politiska partierna, dels genom olika uttalanden ha synpunkter på verksamheten. Jag tycker att det är intressant att notera. Det låter naturligtvis ganska slående att moderbolagen skulle vara ett filter emellan regering och riksdag och programföretagen. I själva verket har ju olika konflikter mellan företagen och moderbolaget förts in i riksdag och regering på grund av att man inte har kunnat lösa konflikterna. Man har sprungit i riksdagskorridorerna för att föra fram sina olika bekymmer. Min uppfattning är att det filter man tror att moderbolaget utgör i själva verket har åstadkommit fler konflikter, som sedan har förts upp i olika politiska instanser, och i det sammanhanget har naturligtvis inte minst de politiska ledamöterna i de olika bolagen spelat en väsentlig roll. Det har varit viktigt för mig att få fram att vi på olika sätt bör minska det politiska inflytandet, och borttagandet av moderbolaget är då ett sätt.

Herr talman! Radio och TV-frågor är av naturliga skäl ofta föremål för diskussion, både här i riksdagen och utanför riksdagen. Det är frågor som mycket starkt engagerar allmänheten. Det var intressant att få ta del av Jan-Erik Wikströms historiska tillbakablick över vad som har hänt under de senaste 20 åren. Det finns ingen anledning för mig att upprepa vad som har sagts tidigare i debatten från regeringspartiernas företrädare. Därför kommer jag att fatta mig mycket kort. Förändringstakten inom radio och TV-området har under senare år varit mycket hög. Det finns ingenting som tyder på att förändringstakten kommer att dämpas. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt. Allmänheten har fått fler och fler valmöjligheter, konkurrensen har vitaliserat verksamheten, och större valmöjligheter har medgivit en större mångfald t.ex. inom opinionsbildningen. Det är viktigt att Sveriges Radio och Sveriges Television får goda möjligheter att fullfölja sina public service-funktioner. För att kunna fullfölja public service-funktionen krävs goda ekonomiska resurser. Kulturministern har tidigare redovisat att verksamheten i juni i fjol, i full politisk enighet, tillfördes ytterligare 600 miljoner under fyra år. Medelstilldelningen bör liksom i nuläget vara värdesäkrad. Därför får vi nog säga att det har tillförts en hel del nya pengar till koncernen. När man läser kulturutskottets betänkande ser man att propositionen i huvudsak tillstyrks. Men på några punkter har utskottet gjort kompletteringar och ändringar. Jag vill med några ord beröra ett par av förslagen. Jag skall först ta upp styrelserepresentationen. Enligt propositionen bör styrelserna inte innehålla några suppleanter utöver de lagstadgade suppleanterna för personalrepresentanter. Men kulturutskottet anser att det därutöver bör utses ytterligare två suppleanter i varje styrelse. En suppleant skall utses av regeringen och en av ägarna på bolagsstämman. Härigenom har kulturutskottet i viss mån tillgodosett framförda önskemål. Förslaget i propositionen innebär hembudsskyldighet till staten. Det förslaget godtas av kulturutskottet, men utskottet anser att regeringen skall ge sitt bemyndigande att sälja aktier som förvärvats via hembud. Dessa aktier skall säljas till sammanslutningar av olika slag som kan hänföras till de fyra ägargrupperna. Jag tror att Jan-Erik Wikström uttryckte det som att staten skulle vara en parkeringsplats i det sammanhanget. Jag nöjer mig med att beröra dessa två kompletteringar som kulturutskottet har gjort. Att jag över huvud taget tog till orda, sammanhänger med att Åke Gustavsson i sitt inledningsanförande ställde en fråga till mig om den distriktsbaserade produktionen. Som Åke Gustavsson mycket riktigt framförde hade Sveriges Television förra året en distriktsbaserad produktion på ca 50 %. Motsvarande siffra för Riksradion är ca 40 %. Åke Gustavsson frågade varför Centern inte vill hålla fast vid siffran 50 %, som det är för närvarande. Vi i Centerpartiet ser gärna att Sveriges Television ökar andelen distriktsbaserad produktion. Men vi litar på att man på Sveriges Television i full frihet själv kan åstadkomma detta om vi ger ekonomiska resurser. Vi hoppas givetvis att den nuvarande procentandelen skall kunna öka ytterligare. Efter några år får vi se hur det har gått. Om det mot förmodan visar sig leda till de farhågor som Åke Gustavsson gett uttryck för, finns det anledning att ompröva det. Men för närvarande gör vi bedömningen att vi kan sätta vår tillit helt och hållet till att man på Sveriges Television själv kan avgöra detta och se till att man har en hög procentandel distriktsbaserad produktion. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande utom vad avser mom. 37. Jag vill, liksom flera redan gjort, avslutningsvis vända mig till Jan-Erik Wikström och framföra ett varmt tack för hans utomordentliga insatser här i riksdagen.

Herr talman! Jag vill först tacka för att Birger Andersson svarade på min fråga. Jag skall göra två kommentarer. Det är minst 50 % som skall vara distriktsproduktion för den kommande avtalsperioden enligt Socialdemokraternas reservation. Regeringens förslag, som regeringspartierna har ställt sig bakom, är 40 %. Man har alltså en lägre ambitionsnivå i det avseendet. Birger Andersson vill låsa organisationen av nyhetsredaktionerna så att man inte får möjlighet att se om man kan öka distriktsproduktionen av nyhetsmaterial. Den utredning som jag refererade till inledningsvis innebär att man kan frigöra i storleksordningen 8 milj.kr. just ute i distrikten för nyhetsbevakningen. Tyvärr innebär detta -- jag säger tyvärr, eftersom jag har haft ett mycket gott samarbete med både Centerpartiet och enskilda centerpartister i mediafrågor -- att Centerns ambitioner i fråga om detta har minskat. Sedan kan man fråga om man kan lita på Riksradions styrelse. Det är nu, i samband med förhandlingarna inför en ny avtalsperiod, som man skall ange riktlinjerna för produktionen. Den chansen avstår Birger Andersson från att utnyttja.

Herr talman! Om det skall vara total frihet behöver man inte ha något avtal över huvud taget. Men jag menar att detta är ett fall då riksdagen har möjlighet att gå in och säga att produktionen nu skall vara mindre Stockholmscentrerad. Sverige är, som Elisabeth Persson tidigare sade, till sju åttondelar svenska folket utanför Stockholm. Ändå är distriktsproduktionen i dag inte mer än hälften. Om vi är överens om den stora friheten när det gäller den inre organisationen på Sveriges Television, borde vi vara överens även om att riksdagen inte skall låsa upp hur många redaktioner som Sveriges Television skall ha. Regeringsförslaget innebär att Kanal 1, TV 2 och text-TV skall ha var sin redaktion. Även den upplåsningen kan innebära att man avstår från möjligheten att vidga nyhetsbevakningen runt om i riket utifrån distrikten.